Herr talman! Här har talats mycket om att vi skall stödja de fattiga folken i de fattiga länderna. / Vietnam är ett fattigt land. Vårt eget land har haft gynnsamma förutsättningar att utvecklas från ett fattigt u-land till ett rikt industriland. Vi har bl.a. levat i fred i över 160 år. Vietnam har, som vi alla känner till, haft betydande svårigheter i sin utveckling. Folket har bl.a. drabbats av att leva i en krigssituation som varat mer än 30 år. Jag tycker att man i den här debatten om våra insatser i Vietnam, närmast Bai Bang-projektet som diskuteras mest, ofta glömmer bort de olika förutsättningarna för ett land som Sverige och ett land som Vietnam. Vi talar om detta skogsindustriprojekt som om det skulle vara lika goda förutsättningar att genomföra det i Vietnam som i Sverige. Ingrid Sundberg har citerat bl.a. den rapport som SIDA presenterade i början av året. Även jag vill återge några rader i denna rapport. Det står bl.a. följande om Bai Bang: ”Det är i sig ett stort och komplicerat projekt och därtill Sveriges hitintills största enskilda biståndsinsats. Till detta kommer, att projektet skall genomföras i ett för Sverige nytt samarbetsland, i en politisk, ekonomisk, kulturell och teknisk miljö, som är mycket olik vår egen och i inledningsskedet till stor del okänd för oss. Förberedelserna för projektet fick dessutom utföras i ett land som då ännu var inblandat i ett förödande inbördeskrig.” Detta bekräftar vad jag sagt om de stora svårigheterna. Det går alltså inte att beträffande effektiviteten jämföra mellan projekt i Sverige och projekt i Vietnam. Socialdemokraterna och många andra i detta land har mycket noga följt vietnamesernas kamp. De har stött landet på olika sätt, stött återuppbyggnaden efter krigets härjningar, deltagit i manifestationer och på olika sätt deltagit i solidaritetsaktioner. Jag sade ”många grupper”, därför att när Allan Hernelius framhöll att moderaterna från början varit mycket kritiska mot skogsindustriprojektet och städse hävdat att avtalet var huvudlöst, är det att märka att det inte bara är skogsindustriprojektet som moderaterna från början varit mycket kritiska mot. Moderaterna har också ställt sig utanför de solidaritetsaktioner som flertalet i detta land deltagit i för att stödja Vietnam. Ola Ullsten sade att jag i den socialdemokratiska regeringen vid flera tillfällen fått stöd av den liberala politiken. Det vill jag instämma i. När det gäller den liberala och den socialdemokratiska biståndspolitiken är inte skillnaderna så värst stora. Jag försäkrar Ola Ullsten att vi kommer att fortsätta att stödja hans insatser i fråga om fullföljandet av Bai Bang-projektet och andra insatser i Vietnam. David Wirmark sade att projektet skall slutföras. Han pekade på skärningen mellan två ekonomiska system och framhöll att det är viktigt att tala om för de svenska medborgarna att det är vietnameserna som slutligen får betala. Det ges alltså inga ökade biståndsanslag med anledning av fördyringarna. Jag förstår Sture Korpås när han säger att han hade bekymmer med det särskilda yttrandet om Vietnam. Men han sade också att det är angeläget att vi fullföljer och tar ansvar för att den här anläggningen träder i funktion. Det har under debatten talats om den breda samlingen kring biståndspolitiken, men det har varit litet delade meningar på den punkten. När det gäller fullföljandet av våra insatser i Vietnam tycker jag att det finns en bred samling mellan alla partier utom moderata samlingspartiet. Ingrid Sundberg har i sitt inlägg lämnat en lång redogörelse för tillkomsten av avtalet, men det var ju inga nyheter för kammarens ledamöter. När hon säger att vi skall kräva att biståndsmedlen kommer till effektiv användning, tror jag att vi alla kan instämma. Här har tidigare diskuterats och ifrågasatts att vi beträffande biståndsinsatser till länder som Indien och Bangladesh kanske inte alltid vet vad pengarna går till och att insatserna blir effektiva. Men jag är övertygad om att när vi genomfört det här skogsindustriprojektet, när pappersbruket tagits i drift, så kommer det att innebära ett effektivt användande av biståndsmedel. Vi känner ju alla till det stora behovet av papper i Vietnam. Några ord om Ingrid Sundbergs historieskrivning: Jag tror hon citerade alldeles korrekt vad jag sade i interpellationsdebatten med Allan Hernelius den 25 november 1975. Jag tror att Ola Ullsten skulle ha sagt precis likadant i den situationen, med de uppgifter som fanns till hands. Och jag tror att Ingrid Sundberg skulle ha lämnat samma korrekta svar som man kan göra i en situation när man får en fråga. När det sedan gäller hemligstämplingen av avtalet, som på sin tid var en mycket stor affär, vill jag försäkra Ingrid Sundberg att den svenska regeringen inte begärde att få avtalet hemligstämplat — vare sig SIDA eller regeringen hade någon anledning till det. Det var den vietnamesiska regeringen som begärde detta. Utrikesministern är ju nu i Vietnam och har möjligheter att studera Bai Bang-projektet och diskutera dess genomförande med den vietnamesiska regeringen. Jag tycker det är glädjande att det ändå finns denna stora enighet inom den svenska riksdagen om att vi skall fullfölja detta projekt. Ingrid Sundberg framför en lång kritik av det här avtalet och den här insatsen. Det särskilda yttrandet tycker jag för min del formellt är ett särskilt yttrande men till sitt innehåll en reservation — det är bara det att man inte har något yrkande. Men här ställs ju ändå krav på omförhandling på politisk nivå om avtalet. Efter denna kritik försäkrar Ingrid Sundberg att det inte är hennes avsikt att göra något angrepp på Vietnam. Hon säger sig vara medveten om den enorma förstörelse som drabbat landet. Men beträffande det stora behov av hjälp till Vietnam som finns, och det stora behov av en pappersproduktion som finns, så menar Ingrid Sundberg att vi inte skall hjälpa landet med detta. Och det är mot den tidigare socialdemokratiska regeringen som Ingrid Sundberg vill fram föra sin kritik. Jag vill bara påminna om att det när detta beslutades fanns och fortfarande finns en bred enighet omkring projektet. När det gäller förhandlingarna på högsta politiska nivå, som Ingrid Sundberg säger, så vill jag tala om att det i avtalets artikel 9 står att avtalet träder i kraft sedan det undertecknats och gäller till dess bägge parter uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet. Allan Hernelius sade: Avtal skall hållas, men vi har yrkat på en översyn. Av anförandet framstod det ungefär som att detta har skett alla år. Men det märkliga är ju att föregående år fanns det inget som helst yrkande om omförhandling beträffande det här avtalet. Då var vi helt eniga. Det fanns inte ens något särskilt yttrande. Det är först i år som krav på att man skall förhandla om ett nytt avtal har väckts. Jag får då och då brev och kommentarer omkring Bai Bang-projektet. Häromdagen fick jag från en representant för det svenska näringslivet ett utdrag ur SCA-tidningen om ett liknande projekt i Kamerun. Där säger bl.a. de som sysslar med detta på svensk sida att de räknar med en lång och svår inkörningsperiod, och de menar att det inte går att komma med någon svensk helylleinställning och tro att man skall få allt att fungera. Det är en del av detta som kännetecknar mycket av kritiken här i Sverige. Man tror att vi i svenska mått skall kunna genomföra projektet mycket snabbt. Jag är mycket förvånad, Ingrid Sundberg, över att det här kravet kommer 1978 när det inte kom 1977. Till slut skall jag citera Ola Ullsten: Det går alltid att smutskasta biståndsinsatser.

Herr talman! Ett par påpekanden med anledning av Gertrud Sigurdsens yttrande! Hon började med att säga att det finns en bred samling kring fullföljandet av projektet med undantag av representanterna för moderata samlingspartiet. Jag vill i den frågan bara be Gertrud Sigurdsen att läsa om vad jag sade i det avseendet. Vi är alla inställda på att det här projektet måste fullföljas. Där finns ingen skillnad mellan de olika partierna. Så ställde Gertrud Sigurdsen en fråga, varför vii år kommer med krav på en omförhandling, när vi inte gjorde det förra året. Vad som har skett är ju just att det har klarlagts att de s.k. årsavtalen tar över insatsavtalets formulering.

Givetvis vill ingen att den skall upphöra. Vi har kunnat notera att vad Gertrud Sigurdsen här läste tar över, nämligen att projektet skall färdigställas, och det är vi eniga om. Därmed kan vi konstatera att årsavtalen tar över insatsavtalet. Det är inför detta faktum vi tycker att insatsavtalet, dvs. grundavtalet, bör kompletteras med nya förhandlingar, så att biståndsmedel också på det sättet kan säkras tills projektet är färdigt. Så har vi den svenska helylleinställningen — jag skall inte ta något annat textilt material för att jämföra med Gertrud Sigurdsens agerande när avtalet kom till. Var inte just den blåögdhet som karakteriserade avtalet i dess diffusa utformning ett tecken på svensk helyllepräktighet — det här skall vi nog klara utan några större svårigheter? Vad jag har klandrat är just att man, när man var med och utarbetade avtalet, inte i högre grad förutsåg de svårigheter som skulle komma när det gällde att få projektet klart. De synpunkterna var —om jag läser interpellationsdebatten mellan Allan Hernelius och Gertrud Sigurdsen — betydligt mera beaktade från moderat håll än av dåvarande biståndsministern.
Herr talman! Ingrid Sundberg säger att fullföljandet är vi eniga om. Men då har jag väldigt svårt att förstå hur man i det särskilda yttrandet kan begära att det skall vara ett tak för kostnaderna. Ett tak kan ju innebära att man inte kan fullfölja projektet. Var ligger då logiken i det här resonemanget? Förklaringen till att man i år har denna markering medan man inte hade den föregående år är mycket egendomlig. Avtalet var ju offentliggjort även föregående år; det är ingenting som har hänt i år. Jag förvånade mig i förra årets debatt, den 4 maj, över att moderaterna inte tog upp saken, och då sade Allan Hernelius så här: Vårt yrkande om Vietnam har varit att man skulle försöka få till stånd ändringar i det avtal som ingicks hösten 1974 utan riksdagens hörande. Nu har det snart gått tre år av avtalstiden. Att då begära ändringar i detta avtal är därför ganska meningslöst, och därför har vi inte framställt något yrkande om detta i år.” Så långt Allan Hernelius 1977. Ja, Ingrid Sundberg, jag förstår inte hur man skall kunna förutse de svårigheter som uppstår i samband med ett projekt i ett land som har haft denna utveckling med krig, bombningar och förstörelse. Det går helt enkelt inte, Ingrid Sundberg — det tror jag inte ens en moderat skulle kunna göra — att förutse alla svårigheter som kommer under resans lopp i detta sammanhang.
Herr talman! Gertrud Sigurdsen uttrycker fortfarande förvåning över att denna fråga inte aktualiserades i förra årets debatt. Men vad som har hänt är ju att det företag som har huvudansvaret för projektet, WP-System AB, den 1 januari lade fram ett förslag tillen ny tidsplan. Det är denna tidsplan som klart visar på den stora tidsförskjutning som kommer att äga rum och för vilken man ännu inte har fått fram de exakta kostnadsberäkningarna. Tidigare arbetades från svensk sida efter en Master Time Schedule 1976, som det heter, och nu efter motsvarande för år 1978. Den tidsplanen var inte känd, Gertrud Sigurdsen, för ett år sedan och det är den som har aktualiserat en mycket stark höjning av medelsbehovet. Om Gertrud Sigurdsen är förvånad över att man efter ett år kan uppmärksamma förhållanden som man tidigare inte var medveten om vill jag bara erinra om att ett år efter att Gertrud Sigurdsen hade debatten med Allan Hernelius i kammaren och inte trodde att projektet skulle medföra någon kostnadsökning, så steg under det året de projekterade kostnaderna från 770 milj.kr. till I OSS milj.kr. Det hör väl också till de svårigheter som vidlåder ett projekt som detta, att nya faktorer kommer fram som fordrar en översyn. Jag vill till sist säga att vad Allan Hernelius och jag har påyrkat här är inte någon form av nytt avtal, utan det är en komplettering av det gällande avtalet, där givetvis paragrafen om att ansvaret skall åvila Sverige tills pappersbruket är i normal drift finns med. Däremot ställer jag mig frågande inför Gertrud Sigurdsens ställningstagande att paragrafen om att biståndsmedel skulle utgå sista gången 1978/79 totalt saknar betydelse i avtalet. Det var dock Gertrud Sigurdsen som var med när avtalet kom till.
Herr talman! Jag har inget behov av att komplettera Ingrid Sundberg. Jag vill bara bekräfta vad hon sade om innebörden av mitt yttrande i fjol jämfört med det särskilda yttrandet i år. Det kom nya upplysningar under föredragningen inför utrikesutskottet för någon tid sedan. Jag förstår att Gertrud Sigurdsen känner behov av att försvara sitt älsklingsbarn i sammanhanget, men jag reagerar mot hennes uppgift att moderata samlingspartiet har ställt sig utanför varje meningsyttring i fråga om konflikten i Sydostasien. Så är det inte. Vi har ställt oss utanför en del av dessa meningsyttringar, och det tror jag många av dem som deltog i debatten tycker att de också borde ha gjort. Förhållandena i Vietnam är väl inte idealiska för ögonblicket, men det ämnet ligger utanför vad vi nu diskuterar. Det är Bai Bang vi här diskuterar.
Herr talman! Det är inget nytt avtal som skall till, säger Ingrid Sundberg. Det skall bli, står det i reservationen, ”omförhandlingar på hög politisk nivå”. De bör ”komma till stånd för att projektet skall kunna föras till en lösning”. Där står också: ”En sådan bedömning, som vi här förordar, bör ligga till grund för fastställande av ett tak för ytterligare svenska ekonomiska insatser för Bai Jag vill fråga om sättandet av ett sådant tak, som skulle vara unikt i ett samarbete med våra mottagarländer, inte skulle leda till att vi inte kan fullfölja detta projekt. Då faller ju detta som ni så livligt förordar, att ett avtal är ett avtal och att vi skall stå fast vid detta och fullfölja projektet. När det sedan gäller kostnadsökningarna vill jag framhålla för fru Sundberg att vi — vilket också mycket noga redovisats i rapporten — inte har kunnat förutse att exempelvis inflationen i stället för beräknade 5 96 skulle bli 12 96. Det finns väldigt många bevis för att det varit omöjligt att förutse dessa och andra faktorer. Slutligen vill jag säga att det gläder mig att den borgerliga regeringen genom biståndsministern liksom även utskottsmajoriteten klart säger ifrån att avtalet inte skall rivas upp, utan att det skall fullföljas sådant det nu är.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid två punkter i utrikesutskottets betänkande, nämligen Bai Bang-projektet i Vietnam och Humanitärt bistånd till flyktingar, befrielserörelser och apartheidpolitikens offer i södra Afrika. Vietnam är ett land som kommit att stå Sverige och svenska folket mycket nära. Det mångåriga tappra krig som det lilla landet Vietnam förde mot det stora USA fick en stor betydelse för vårt folk. Det lärde oss att inse nödvändigheten av att bygga en rättvisare värld. Vietnam öppnade verkligen våra ögon och fick oss att se och uppleva världen bortom gränserna för vår egen tillvaro. Många av oss engagerade oss verkligen i befrielsens kamp. I dag har Sverige en annan förpliktelse mot Vietnam, en politisk förpliktelse att föra Bai Bang-projektet i hamn. Vi skall naturligtvis helt realistiskt konstatera och också beklaga de kostnadsökningar som skett och de förseningar som ägt rum. Vi bör analysera dem och lära av erfarenheten för framtiden, och vi bör hela tiden agera i biståndsfrågor på sådant sätt att biståndsviljan hos vårt folk inte försämras. Men när vi ställer våra frågor måste vi ändå ha bakgrunden klar: Vietnam lever i ett efterkrigstillstånd. Ekonomin är svag. Byggnadsoch transportsektorerna fungerar mycket dåligt. Vi måste vara medvetna om att misstag kan göras. Den internationella inflationen har orsakat prisökningar på varor och tjänster. Vi bör framhålla att projektet måste påskyndas så att ytterligare förseningar inte uppstår liksom att det är viktigt att båda länderna gör kraftiga insatser för att förverkliga projektet. Jaganserinte att Bai Bang-projektet överstigit vår administrationsförmåga, vilket har sagts i debatten, utan många orsaker har som jag nämnt bidragit till fördyring och försening. Jag tror att vi måste vara realistiska och inse att all biståndsverksamhet är förknippad med svårigheter av varierande grad. Med dessa konstateranden borde Bai Bang-projektet vara avfärdat. Det borde inte få finnas tveksamhet om vårt fortsatta ansvar för projektet. Vi har i avtal förbundit oss att gemensamt med Vietnam genomföra det. Detta avtal måste fullföljas — SIDA brukar inte lämna efter sig halvfärdiga projekt. Men det är inte bara fråga om att fullfölja och färdigbygga Bai Bang. Vi måste också se till att det kommer i drift, att det fungerar. Ett färdigbyggt Bai Bang som inte är i bruk skulle vara en lika stor styggelse som ett halvfärdigt Bai Bang, och smäleken för detta skulle drabba inte bara Vietnam utan också Sverige. Både Sverige och Vietnam har således ett ansvar för att driften vid Bai Bang kommer att fungera tillfredsställande. Att sätta ett tak för medel till Bai Bang-projektet efter utgången av nästa budgetår är enligt min mening helt orimligt. Det är inte på det viset vi bedriver biståndspolitik i Sverige. Fördyringar får, som utsköttet framhåller, till följd att utrymmet för andra projekt eller ändamål krymps. Det ligger i avtalsparternas intresse att hålla tillbaka ytterligare förseningar och därav följande fördyringar. Bai Bang är viktigt för Vietnams samhällsekonomi. Det är viktigt för det framtida samarbetet mellan Vietnam och Sverige och även för Vietnams samarbete med västerländska stater. Utrikesminister Karin Söder besöker just i dag enligt tidningarna Bai Bang. Hon har i Vietnam redan uttalat sina förhoppningar om framgång för Bai Bang-projektet. Jag tycker att det finns anledning för oss alla att instämma i dessa förhoppningar. Den andra punkten gäller stöd till befrielserörelser, flyktingar och apartheidpolitikens offer i södra Afrika. Jag har en känsla av att socialdemokraterna på den här punkten söker profilera sig. Man gör ju ofta det genom att skapa motsättningar där inga motsättningar finns. Jag tycker att det är beklagligt att man gör så. I sak finns, som jag ser det, på denna punkt inga motsättningar i värderingarna. Regeringen är ytterst angelägen att öka stödet till södra Afrikas frigörelse. En höjning av den ordinarie medelsramen sker med 50 milj.kr. Om man medräknar de 25 miljonerna i år från katastrofreserven blir det en reell ökning med 25 milj.kr. för nästa budgetår. Detta innebär att Sveriges humanitära bistånd till befrielserörelser i södra Afrika under de senaste två åren har i det närmaste fördubblats. Sverige ger mer humanitärt bistånd än något annat land till befrielserörelser och apartheidoffer i södra Afrika. Socialdemokraterna vill i reservationen 6 höja anslaget med ytterligare 25 milj.kr., och det talas om hög planeringsberedskap, eftersom händelseutvecklingen i Namibia och Zimbabwe kan komma att gå snabbt. Samma tanke kommer till uttryck i propositionen. Där är man också inställd på att ytterligare medel kan behövas, om Namibia och Zimbabwe blir självständiga. I propositionen räknar man med att katastrofmedel skall kunna tas i anspråk. Någon summa nämns inte. Under innevarande budgetår tas alltså just 25 milj.kr. ur katastrofmedel. Biståndsministern säger också att Sverige redan nu bör vara berett att bidra till kartläggning av personalbehov och andra biståndsbehov som kan uppstå i samband med övergång till majoritetsstyre i dessa länder. Som jag ser det föreligger här stor samstämmighet när det gäller värderingar. 1978 är antiapartheidår. Det påminde bl.a. Anna Lisa Lewén-Eliasson oss om. Apartheid och rasism innebär mänskligt förtryck av oanade mått. Det innebär våld, hat och ofrihet. Vi bör i gemensamt ansvar och med gemensamma krafter bistå dem som arbetar för frihet i södra Afrika. Herr talman! Jag har ytterligare en synpunkt av mera allmänt slag som jag gärna vill framföra. Trots reservationer och trots debatten här i dag upplever jag att det föreligger en bred enighet om nödvändigheten av ökat bistånd och en bred enighet om att söka skapa en jämnare fördelning av världens resurser och medverka till frihet och oberoende där förtryck och diktatur råder. Jag tror att det finns ytterligare en bred enighet mellan alla partier i riksdagen, nämligen om vikten av att informera och ständigt påverka folkopinionen när det gäller bistånd och samarbete. I tider av ekonomiska svårigheter koncentrerar vi oss gärna på vår egen situation, sysselsättning osv. Det är naturligtvis i och för sig förståeligt, men vi har samtidigt alla ett ansvar att ständigt och i olika sammanhang ta upp och påminna om orättvisorna i världen och bredda insikten om dessa. I ekonomiskt hårda tider krävs ytterligare engagemang och insatser för att förankra vår biståndpolitik hos folket. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid ett krav i vpkmotionen 1028, nämligen om Sveriges utträde ur Världsbanken. Men jag kommer också att kommentera det svar som Bertil Måbrink tidigare i dag fick av Ola Ullsten om ökat bistånd till den palestinska Röda halvmånen. I vår motion 1028 för vi ånyo fram kravet om Sveriges utträde ur Världsbanksgruppen. Det är inget nytt krav — det är ett krav vi fört fram under en rad år, ett krav som omfattas av allt fler grupper och organisationer ute i landet. Inte heller i riksdagen är vi i och för sig ensamma om at' rikta kritik mot Världsbanksgruppens agerande. Sture Ericson riktade tidigare i debatten skarp kritik mot Världsbanksgruppen. Vi i vpk är däremot ensamma om att omsätta denna kritik i konkreta förslag till förändring. Världsbanken tillkom 1946 efter initiativ av USA, och under hela sin historia har banken, och likaså dess senare tillkomna underorgan IDA, tjänat USA-imperialismens ekonomiska och politiska syften. Utskottet hänvisar i sitt betänkande över vår motion till att man från Sveriges sida drivit frågan om en förändrad röstfördelning i gruppen. USA står i dag för omkring en fjärdedel av röstetalet medan samtliga nordiska medlemsstater inte ens kommer upp till 4 96. Regeringen konstaterar också i sin proposition om riktlinjer för internationellt samarbete — princippropositionen, som vi skall ta ställning till senare i vår — att tredje världens inflytande i Världsbanksgruppen är otillfredsställande. Det vore synd att säga att regeringen tar till överord — att påstå att u-ländernas inflytande är otillfredsställande, när sanningen snarare är den att de inte har någon möjlighet att påverka, är bara ytterligare ett uttryck för den dubbelmoral och det hyckleri som präglar regeringens biståndspolitik. Att påstå sig värna om en social utjämning i tredje världens länder samtidigt som man vidhåller inte bara medlemskap utan t.o.m. höjer bidraget till gruppen som skedde förra året framstår som tvetalan. Sverige tillhör i dag de länder som ger det största bidraget per capita till Världsbanksgruppen, en grupp vars reaktionära politik är alltför känd. Exemplet Chile är så pass välbekant att det kan räcka med att påminna om att det var Världsbanksgruppen som i en samlad aktion tillsammans med amerikanska storbanker såg till att den demokratiskt valda Allenderegimen inte fick några lån och därmed direkt medverkade till att den blodiga fascistjuntan kom till makten. Indonesien, Brasilien, Sydkorea och Iran är andra mördarregimer som inte har några problem att få stöd. Skulle däremot en progressiv regim söka lån ställer banken omedelbart upp en rad villkor, som innebär direkta ingrepp i landets inre angelägenheter, villkor som i regel drabbar de breda folklagren till förmån för amerikanska storbolag och inhemsk bourgeoisie, villkor som går stick i stäv med en social utjämningspolitik. Världsbanksgruppen kräver s.k. investeringsvänliga klimat eller annorlunda uttryckt — USA-företagen måste få tjäna pengar, USA-bolagen vill ha låga löner och fackföreningar som inte ställer krav. Storbolagen kräver en befolkning som kan hållas nere genom förtryck och diktatur. Dessa storbolag — dessa moderna tiders rövarband som, på samma sätt som de svenska skogsbolagen en gång i tiden kapade åt sig bondeskogen, i dag lägger beslag på naturrikedomar och suger ut arbetarklassen i tredje världen — föreslår regeringen att vi skall stödja. Dessa storbolag, som låter sin utplundring skyddas genom illegala eller halvlegala förtryckarregimer, som inte är något annat än legoknektar i de imperialistiska staternas sold och för vilka Världsbanken fungerar som ett lydigt redskap — är det verkligen dem vi skall stödja? Herr talman! Det är inte bara Världsbankens länderval som är djupt reaktionärt — också de projekt man väljer att stödja innebär oftast en fortsatt fattigdom för majoriteten av befolkningen. Det är fråga om kapitalintensiva projekt avsedda att ge avsättning för egna produkter — inte avsedda att ge sysselsättning och mat åt den inhemska befolkningen. Regeringen kryper bakom argumentet att så många av tredje världens länder är med —-att dessa vill att vi skall försöka påverka röstfördelningen och inriktningen. Också här talar man med dubbel tunga, för om det vore så att detta vore det egentliga skälet, då skulle man rimligen inte ge så höga bidrag. Då skulle man tvärtom kraftigt minska anslagen till Världsbanksgruppen till förmån för stöd åt progressiva regimer, befrielserörelser och antiimperialistiska fronter. Möjligheterna att påverka röstfördelningen i banken kvarstår nämligen också med ett kraftigt reducerat anslag. Nej, herr talman, det verkliga skälet är naturligtvis precis som med IDB, precis som med Asiatiska utvecklingsbanken, att de svenska storföretagen trycker på. De vill ha bättre möjligheter att delta i utplundringen av tredje världens länder och folk. De kan inte stillatigande sitta och se på hur andra gör sig snabba profiter på bekostnad av miljontals människors liv och framtid. De vill delta i det makabra spelet. Vänsterpartiet kommunisterna kräver att Sverige lämnar Världsbanksgruppen. Detta krav gäller likaså Asiatiska utvecklingsbanken, en bank till vilken svenska anslag låg nere under en rad år men vilken den borgerliga regeringen, påhejad av Industriförbundet, förra året beslöt återuppta förbindelserna med. Varför då? Ja, det motiv man angav då var Vietnams inträde. Men det verkliga skälet var naturligtvis också här ett annat. Även denna bank har ett mycket digert förflutet. Tidigare samarbetade man intimt med marionettregimerna i Sydvietnam. Huvuddelen av utlåningen går inte till de progressiva länderna i området utan till länder som Sydkorea, Filippinerna och Thailand. Vpk kan inte acceptera att Sverige kvarstår som medlem. Herr talman! Jag övergår nu till att behandla den fråga som Bertil Måbrink tidigare här i dag fick ett svar på av Ola Ullsten, om ett ökat humanitärt bistånd till den palestinska rödakorsorganisationen Röda halvmånen. Det gladde mig att vi tycks vara överens om att palestinierna, genom den sionistiska staten Israels expansionistiska aggressionspolitik, tillfogats oerhörda lidanden och att det krävs ett ökat bistånd till dem. Ola Ullsten förklarade också att Sverige utökat sitt anslag till FN:s hjälporgan UNRWA med 2 milj.kr. Nu tror jag i och för sig att detta anslag kommit till bättre nytta, om det gått direkt till Röda halvmånen. Men det är inte det jag vill ta upp i Ola Ullstens svar. Ola Ullsten förklarade längre fram att den palestinska Röda halvmånen får bidrag genom Internationella röda korset och fortsatte på följande sätt: ”Svenska Röda korset har i dagarna vidarebefordrat ett statligt bidrag på 500 000 kr. till Röda korsets verksamhet i Libanon.” Men nu är det så, Ola Ullsten, att i Libanon verkar såväl Röda halvmånen som Röda korset. Och Röda korset fungerar mig veterligt huvudsakligen för de kristna grupperna som motarbetar palestinierna. Att tro att en palestinsk flykting skulle ge sig in i ett falangistområde för att söka sjukvård är en naiv för att inte säga en om komplett okunnighet vittnande tanke. Röda korset påstår vidare att ytterligare stöd är obehövligt. På vilka källor grundar sig denna bedömning? Jag vill ställa den direkta frågan: Kommer dessa pengar verkligen palestinierna till godo genom Röda halvmånen? De uppgifter som jag har visar att hjälpbehovet är oändligt mycket större än vad de nu föreslagna medlen kommer att räcka till. Som framhölls av Bertil Måbrink i hans tidigare inlägg har de bestialiska krigsmetoder med bl.a. splitterbomber som Israel har använt sig av och som främst har drabbat civilbefolkningen — kvinnor och barn — inneburit att sjukvårdsbehovet är mycket omfattande.

Herr talman! Jag tänkte ta upp frågan om Sveriges relation till IDA, som Eva Hjelmström berörde. För det första förstod jag inte riktigt kritiken mot regeringen i fråga om uländernas inflytande i IDA. I den proposition som nu har avgivits uttalas att u-ländernas inflytande är otillräckligt. Röststyrkan uppgår f. n. till 35 96 för uländernas del. Från svensk sida uttalar vi att vi kommer att verka för att uländerna får ett ökat inflytande i samband med den kapitalökning som nu diskuteras. Vi säger också att en principöverenskommelse träffades om översyn av röstfördelningssystemet i IDA i samband med den femte IDA påfyllnaden, och jag vill betona att vi från svensk sida medverkade till det. Dessutom skulle jag vilja tillägga att redan 1971 uttalade Sveriges riksdag att Världsbanksgruppens verksamhet, framför allt IDA:s verksamhet, allt bättre överensstämde med principerna för Sveriges biståndspolitik. Under senare år har den tendensen förstärkts. Ett utmärkande drag i Världsbankens och IDA:s utlåningspolitik har varit en strävan att öka stödet till de fattigare befolkningsgrupperna. Över huvud taget har den förändring som skett i banken och i IDA gått i riktning mot större överensstämmelse med vad man från nordiskt håll har krävt. Att i det läget komma till slutsatsen att Sverige skulle gå ur tycker jag är ologiskt. Får jag till slut bara erinra om att det inte är bara västländerna som är med i Världsbanken och IDA. Det finns tre kommunistiska länder som är med — Jugoslavien, Rumänien och Vietnam. Även de länderna får bidrag från IDA och banken. Därför var en del av den framställning vi åhörde missvisande.

Herr talman! Vi har självfallet ingenting emot att man försöker påverka röstfördelningen till förmån för u-länderna , så att dessa får mer att säga till om i Världsbanken. Men vad jag framhöll i mitt inlägg var den dubbelmoral som präglar regeringens agerande, nämligen att man samtidigt som man kritiserar banken bl.a. för dess odemokratiska röstregler höjer bidragen till banken. Det var detta jag vände mig emot, och på den punkten fick jag inte något Sedan påstår David Wirmark att IDA:s nuvarande politik bättre överensstämmer med de mål vi har satt upp för biståndspolitiken. Jag skulle därvidlag vilja har en precisering av David Wirmark. När skulle den förändringen i så fall ha inträtt? Var det före eller efter det att man hade lyckats störta Allenderegimen? Sedan vill jag bara notera att jag inte fått något svar på min fråga om vart de pengar som är avsedda för palestinierna kommer att ta vägen, om de verkligen kommer att gå till Röda halvmånen eller om de kommer att gå till palestiniernas motståndare.
Herr talman! Jag tänker svara på frågan om IDA. Skälet för att Sverige medverkar i IDA är just den inställning som jag refererade och som riksdagen gjorde till sin egen 1971, då man sade att framför allt IDA:s verksamhet allt bättre överensstämmer med principerna för svensk biståndspolitik. Det har blivit en allt kraftigare inriktning av verksamheten för insatser till de fattigare befolkningsgrupperna. Som jag sade i mitt tidigare inlägg har antalet projekt inriktade på att förbättra levnadsstandarden för eftersatta grupper på landsbygden stigit kraftigt. Den här utvecklingen har ägt rum under senare år, och alla vet väl att världsbankschefen McNamara försökt få till stånd en ändring av riktlinjerna för bankens utlåningspolitik. Detta har också i praktiken slagit igenom mer och mer under senare år.

Herr talman! David Wirmark försöker skyla över de illdåd som Världsbanksgruppen gjort sig skyldig till. Han säger att banken ändrat sin politik och att man försöker se till att lånen kommer de fattigare till godo. Jag har redan efterlyst något konkret exempel på detta, men jag har inte fått något sådant. Det finns fattiga länder som man ger lån, som emellertid inte kommer de fattiga befolkningsmajoriteterna där till godo utan stannar i den rika inhemska bourgeoisiens fickor. Jag tycker att David Wirmark kan ge mig några konkreta exempel på den förändring som har skett.

Herr talman! Det här kommer att handla om socialdemokratisk plotterpolitik, om man vill använda biståndsministerns formulering, eller putterpoli tik, som den värderade golfspelande förste vice talmannen vill uttrycka det. Jag skulle i all blygsamhet ändå vilja påstå att våra förslag till förändringar av biståndet när det gäller några av u-länderna, där alltså vår uppfattning skiljer sig från utskottsmajoritetens, är uttryck för våra prioriteringar. Vi menar att de ökade biståndspengarna gör bäst nytta i de länder som vi har föreslagit att de skall gå till. I den socialdemokratiska motionen 1021 till årets riksmöte föreslår vi ett i förhållande till regeringspropositionen ökat bistånd till Guinea Bissau och Kap Verde, de båda s.k. systerrepublikerna i västra Afrika. I samma motion yrkar vi avslag på regeringens och utskottsmajoritetens förslag till höjning av biståndet till Kenya och Pakistan. När det gäller det svenska biståndet till Guinea Bissau så utgick det ända fram till 1975/76 uteslutande i form av varuleveranser som ris, tyger, mediciner etc. I fjol utgick mer än hälften av ramen som varuleveranser och konsulttjänster, upphandlade av SIDA inom importstödet. I övrigt har landets myndigheter inriktat det svenska stödet på utveckling av småindustrin, energin, hantverksfisket och utbildningssektorn. Vidare byggs ett hälsooch livsmedelscentrum för svenska biståndsmedel i huvudstaden Bissau. Ett av Guinea Bissaus svåraste problem är det stora importberoende som ärvdes av kolonialmakten. Nästan alla slags varor och förnödenheter måste importeras. Vissa försök görs emellertid att ersätta en del av importen med inhemsk industriproduktion. Men importen av maskiner och utrustning för infrastrukturella och direkt produktiva investeringar gör valutabristen ännu mer besvärande. Det totala beroendet av Portugal avtar. Fortfarande är dock Portugal den viktigaste exportmarknaden, men importen därifrån minskar. Även på längre sikt kommer Guinea Bissau att vara starkt beroende av import. Arbetet med att bygga upp en diversifierad inhemsk produktion för att därmed begränsa importbehovet kommer att ta lång tid. Jordbruket, som även framgent kommer att utgöra basen för landets utveckling, kan inte ge nödvändiga exportinkomster, tillräckliga för att täcka de växande importbehoven. I fjol hemsöktes Guinea Bissau av svår torka. Särskilt de norra delarna av landet drabbades mycket hårt. Produktionen av ris — landets basföda — har nästan helt uteblivit i dessa områden. Risskörden i de södra provinserna, som traditionellt svarar för den överskottsproduktion som bl.a. försörjer huvudstaden Bissau, beräknas ha halverats. Landet var under 1960-talet självförsörjande på ris med en årlig produktion av 100 000 ton. Under krigets sista år sjönk produktionen avsevärt för att åter stiga efter sjävständigheten 1974. Risimporten 1976 uppgick till 10000 ton. I år — fram till skörden i november — beräknas importbehovet till närmare 50 000 ton eller omräknat i pengar ca 60 milj.kr. Dessutom pekar beräkningar, utförda av FAO, på ett importbehov i år av 15 000 ton majs och 3 000 ton vete. Guinea Bissau har drygt 4 000 hektar potentiell högproduktiv risodlingsareal. Om tillräckliga medel och tekniskt kunnande för utveckling av dessa områden vore tillgängliga, skulle landet inom tre år kunna bli nettoexportör av ris. Den lilla örepubliken Kap Verdes försörjningssituation är än svårare. Efter nio års torka är den egna produktionen av livsmedel utomordentligt begränsad. Landet är nästan helt beroende av bistånd utifrån för att kunna försörja sin befolkning. Kap Verde har också av FN placerats i gruppen hårdast drabbade u-länder. Arbetslösheten ligger på 60 26 av den vuxna befolkningen, och de genom inhemsk produktion åstadkomna statsinkomsterna täckte i fjol bara en tredjedel av de totala budgetutgifterna. Exportinkomsterna, främst från olika fiskeprodukter, uppgick 1976 endast till 4 26 av importen, livsmedelsbiståndet inräknat. Underskotten i budget och bytesbalans kommer att vara stora, även under år med normal nederbörd och alltså en mer normal skörd. Landets regering prioriterar olika insatser för att förbättra jordoch vattenresurserna i syfte att öka jordbruksproduktionen. Vidare satsar man på att utveckla den viktigaste exportnäringen — fisket — samt på en byggnadsmaterielindustri som baseras på inhemska råvaror. Herr talman! Den borgerliga majoriteten i utskottet har avstyrkt kraven i vår motion på en höjning av det svenska biståndet till Guinea Bissau och Kap Verde. Som motivering anför man bl.a. de båda ländernas ringa befolkningsmängd och det i relation härtill stora svenska biståndet per capita. Eftersom både Guinea Bissau och Kap Verde är helt beroende av bistånd för invånarnas överlevnad och dessutom de båda ländernas regeringar för en utvecklingspolitik som går ut på förbättringar i första hand för de fattigaste folkgrupperna, anser vi socialdemokrater en höjning av det svenska biståndet väl motiverad. I vår motion 1021 föreslår vi därför ett i förhållande till regeringens förslag med 5 milj.kr. höjt bistånd till vartdera landet. Redan i fjolårets biståndsmotion anförde vi från socialdemokratiskt håll att de långsiktiga utfästelser till Kenya som regeringen då begärde borde begränsas. Den gynnsamma utvecklingen av Kenyas ekonomi det senaste året har stärkt oss i vår uppfattning att det svenska biståndet dit inte bör höjas. Vi föreslår därför, samt mot bakgrund av det växande behovet av insatser för de allra fattigaste folkgrupperna i Afrika, att biståndet till Kenya för nästa budgetår skall utgå med oförändrat belopp, dvs. 80 milj.kr. Beträffande biståndet till Pakistan medger utskottets borgerliga majoritet — även flera talare har gjort det i dag — att landets inrikespolitiska situation försvårar biståndssamarbetet. I realiteten råder ju f. n. militärdiktatur. Trots detta är man beredd att följa regeringsförslaget om en höjning av det svenska biståndet med 10 milj.kr. eller hela 25 96. Majoritetsförslaget blir än märkligare i skenet av SIDA:s senaste kvartalsrapport. Av denna framgår att det vid utgången av innevarande budgetår kommer att finnas en utgående reservation på ganska precis 10 milj.kr. Från socialdemokratisk sida föreslår vi att det svenska biståndet till Pakistan för nästa budgetår utgår med oförändrat belopp, dvs. 30 milj.kr. Herr talman! Med stöd av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till den

Herr talman! Det är inte första gången vi i en biståndsdebatt diskuterar det svenska stödet till Cuba. Under debatten i dag har denna fråga återkommit gång på gång. Från moderat håll har vi ständigt ifrågasatt det lämpliga i att ge Cuba svenskt stöd. Det är beklagligt att tvingas ta upp frågan också i denna biståndsdebatt. Det svenska stödet till Cuba borde vara avslutat för ett bra tag sedan. Vi brukar i Sverige ofta inför omvärlden känna oss stolta över att vi satsar så mycket som vi ändå gör på bistånd. Men vi har ingen anledning att vara stolta över det stöd som vi nu ger till Cuba. Redan från början stod det klart att det handlade om ett politiskt stöd. Det grundade sig icke på Cubas behov av bistånd utan på den dåvarande socialdemokratiska regeringens önskemål att hjälpa en regim som man uppenbarligen kände viss sympati för. Sedan Olof Palme blev statsminister skedde — jag tvekar inte att säga det — en explosiv utveckling av det svenska biståndet till Cuba, samtidigt som den kubanska inblandningen i afrikanska angelägenheter skapade en explosiv situation i denna världsdel. Den hjälp vi har givit till Cuba borde redan från början ha gått till länder som bättre behövt den. Några sakligt grundade skäl har inte funnits för den svenska hjälpen till Cuba. Men när nu olyckan var skedd och det svenska stödet snabbt strömmade in till Cuba — det tiodubblades på ett par år — kunde man ändå förutsätta att den svenska regeringen skulle dra öronen åt sig när den kubanska inblandningen i Afrika påbörjades. Andra länder, inte minst med socialdemokratiska regeringar, förstod tidigt vartåt det lutade och vidtog snabbt lämpliga mått och steg. Men så icke den svenska socialdemokratin. Den har ännu inte förstått vad som händer i Afrika och trampar oförtrutet på i ullstrumporna. Icke någon som helst neddragning av stödet till Cuba vill man vara med om, icke ett strå i Fidel Castros skägg får krökas. Till de svenska socialdemokraterna, som alltså vill ha mer än det dubbla i stöd till Cuba jämfört med vad som nu föreslås, finns det anledning att erinra om vad deras partikamrater i t.ex. Norge, Västtyskland och Holland har sagt och gjort när det gäller Cuba. Det är naturligtvis också ett memento för den borgerliga regeringen. Det finnst.ex. skäl att citera ett färskt uttalande av den socialdemokratiske engelske utrikesministern dr Owen, som så sent som förra veckan gick till skarpt angrepp mot Cuba. Han sade att de kubanska trupperna i Afrika uppträder som medeltida privatarméer och riktade en mycket hård kritik mot den kubanska och sovjetiska inblandningen i Afrikas affärer. På denna punkt, herr talman, är alltså europeiska socialdemokrater betydligt mera bestämda än de svenska socialdemokraterna och t.o.m. betydligt mera bestämda än också vissa företrädare för den svenska borgerligheten. Herr talman! Jag vågar påståendet att de svenska socialdemokraterna icke har en majoritet bland sina egna väljare bakom sig för sin Cubalinje. Är det något som man möter ute bland människorna, oberoende av partifärg, så är det en stark irritation över den svenska hjälpen till Cuba. Och när de får höra att socialdemokraterna vill fördubbla denna hjälp tror de knappt sina öron. Det svenska stödet till Cuba ”har bidragit till att minska den ekonomiska isolering som Cuba utsatts för”, säger socialdemokraterna i sin reservation. Ja, det är riktigt att Cuba efter Fidel Castros maktövertagande 1959 kom att utsättas för en stark isolering, framför allt på initiativ av USA. Cubas brist på demokrati, mängden av politiska fångar i detta land, användandet av Cuba som bas för sovjetiska raketer var argument för de länder som eftersträvade denna isolering. Men vi får aldrig glömma att USA:s tidigare dominerande roll på Cuba snabbt övertogs av Sovjet och andra kommunistiska stater. Det har beräknats att Cuba under 1960-talet erhöll det största biståndet per capita bland alla u-länder. Det var pengar som man gärna tog emot. Det socialistiska experimenterande på Cuba som Castro har ägnat sig åt har upprepade gånger bringat den kubanska ekonomin i kaotiska situationer. Men i dagsläget räcker det väl med att konstatera att Cuba torde erhålla lika mycket sovjetiskt stöd per dag totalt sett för sin krigföring i Afrika och till Cuba som Sverige ger till Cuba per år. Det svenska biståndet har alltså helt marginella ekonomiska effekter. Men däremot, herr talman, har det betydande politiska effekter. Det är självklart att kubanerna gärna använder det svenska stödet som ett alibi för sin krigiska utrikespolitik. Utrikesutskottets borgerliga ledamöter har stannat för att bifalla propositionens förslag, som innebär att 30 miljoner anslås för nästa budgetår. Det är förvisso ett betydligt lägre belopp än vad som önskas av den socialdemokratiska oppositionen. Det slås också fast från utskottsmajoritetens sida att från och med budgetåret 1979/80 skall det vara slut på det svenska biståndet till Cuba. Enligt min mening kunde man från borgerligt håll ha gått längre. Det är naturligt att man inte avbryter ett bistånd abrupt, men det borde ha varit möjligt att korta avvecklingstiden jämfört med vad som nu föreslås. Några bindningar, som har tvingat fram en så lång avvecklingsperiod som nu är fallet, har icke funnits. Det är dock tillfredsställande att den borgerliga majoriteten på en punkt gör en precisering, och det gäller posten Särskilda program, där det sägs att utskottet räknar med att man icke överskrider föregående budgetårs belopp, dvs. 5 milj.kr., till Cuba. Här finns det fortfarande enligt min mening all anledning att hoppas att beloppet blir så begränsat som möjligt, och jag förutsätter att utskottet verkligen håller ögonen på att det icke blir något mer än de nämnda fem miljonerna. På båda de punkter som jag här har tagit upp har jag samma uppfattning som framförts i det moderata särskilda yttrandet. Låt oss hoppas att de önskemål som uttryckts i detta snart blir förverkligade. Det skulle då, herr talman, innebära att den följetong som Cuba utgjort i våra biståndsdebatter skulle upphöra. Detta vore bra, dels för Sveriges internationella anseende, men också för den svenska u-hjälpens anseende bland allmänheten. Det kan icke nog understrykas att de som är ansvariga för den svenska Cubahjälpen får ta på sig en del av skulden för att det svenska biståndsarbetet delvis har komprometterats i allmänhetens ögon. Jag hoppas att vi slipper höra argumentet att just därför skall de som är emot Cubahjälpen icke säga vad de anser. Ett sådant argument skulle ju leda till att det blev omöjligt att föra en vettig debatt i någon fråga i vårt land. Missförhållanden måste naturligtvis få kritiseras — vilket som bekant dock icke alltid är möjligt på Cuba — för att vi skall få en rimlig samhällsdebatt. Den svenska u-hjälpen till Cuba är ett sådant missförhållande som icke nog kan kritiseras. Herr talman! Personligen tycker jag som övertygad anhängare av u-hjälp att vi skall ge sådan efter förmåga. Jag har arbetat på detta i olika sammanhang inom mitt parti, men gång på gång har jag och andra moderater måst gå upp och tala mot Cubahjälpen. Om vi hade sluppit detta, tror jag att vi i dag hade haft en annan och bättre inriktning av den svenska u-hjälpen men också vunnit större förståelse bland allmänheten för det ansvar, som Sverige utan minsta tvekan har för att hjälpa de länder som är i starkt behov av vårt stöd.
Herr talman! Jag tackar för möjligheten att få komma in i debatten. Jag var ute när Eva Hjelmström ställde två direkta frågor till mig. Den första gällde hur vi kunde veta att den muslimska befolkningen får del av det stöd som vi ger via Röda korset just till flyktingarna i södra Libanon. Den andra frågan gällde hur jag kunde säga att det inte finns ytterligare hjälpbehov. Får jag här klargöra några saker. Det är internationella Rödakorskommittén som verkar i Libanon. Såväl Rödakorsorganisationen som organisationen Röda halvmånen är delar av den internationella Rödakorsfamiljen. Från Sverige ger vi i sådana här sammanhang alltid våra bidrag via Internationella Rödakorskommittén. Dessa anslag fördelas så att de kommer alla i en konflikt involverade parter till del i rättvis ordning. Beträffande den andra frågan, som gällde hjälpbehovet, underströk jag att det rör sig om hjälpbehov inom ramen för Rödakorsprogrammet. F. n. har vi de informationerna att ytterligare medel inte behövs. Därmed är det inte sagt att det inte totalt sett behövs ytterligare insatser för att klara flyktingproblemet i södra Libanon. Det problemet har ju nyligen blivit akut. Som jag tror jag sade i mitt tidigare inlägg kan det mycket väl tänkas att krav kommer att ställas på ytterligare internationella insatser. Då liksom tidigare kommer Sverige naturligtvis inte att tveka att i positiv anda pröva förslag som läggs fram om vår medverkan.
Herr talman! Jag tackar Ola Ullsten för klargörandet på den här punkten. I det svar som Bertil Måbrink tidigare i dag fick står det uttryckligen att medlen skall gå till Röda korsets verksamhet i Libanon. Detta kan inte uppfattas på annat sätt än att medlen skall gå till den del av Röda korsverksamheten som huvudsakligen avser de kristna grupperna. Nu säger Ola Ullsten att medlen kommer att fördelas, och då förutsätter jag att även Röda halvmånen kommer med i bilden. Det framgår emellertid inte hur mycket det blir fråga om. Frågesvaret är missvisande. Vpk:s fråga gällde om palestinierna skulle få ökat humanitärt bistånd, och det borde vara detta Ola Ullsten skulle svara på. Sedan kan jag bara konstatera att vi har en annan uppfattning när det gäller behovsfrågan. Vi tycker att det redan nu, bl.a. på grund av den senaste tidens händelser, krävs en kraftig höjning av det humanitära biståndet till palestinierna i bl.a. södra Libanon.
Herr talman! När det gäller hur mycket som fördelas på resp. organisation inom ett land är det naturligtvis vid den här typen av insatser, via den internationella Rödakorskommittén, det faktiska behovet som är avgörande. Jag föreställer mig att det kan finnas ett större behov inom den palestinska befolkningen i södra Libanon än inom den kristna befolkningen. Det vet jag ingenting om, men jag kan föreställa mig att det förhåller sig på det sättet. Är det så kommer också medlen att disponeras i överensstämmelse med detta behov. Vad sedan gäller bedömningen av om man nu behöver göra insatser kan vi inte agera på annat sätt än att vi avvaktar förfrågningar från internationella organisationer och enskilda regeringar. De kan begära vårt stöd antingen direkt eller via Förenta nationerna eller något av dess underorgan. Att bara anslå medel rätt ut i luften tror jag inte leder någon vart. Det är ingen praktisk lösning. Men när ett behov anmäls är vi, som jag redan sagt flera gånger, beredda att pröva detta.
Herr talman! Jag konstaterar att det är enklare enligt vårt förslag, som innebär att vi lämnar ett direkt bidrag till Röda halvmånen. Då vet man att medlen når just dem som har det största behovet. Ola Ullsten sade att man måste vänta tills det kommer förfrågningar från organisationer, innan man kan tänka sig att anslå medel direkt. Jag kan försäkra Ola Ullsten att palestinska Röda halvmånen verkligen är beredd att inkomma med en sådan begäran, eftersom behovet av stöd är stort.

Herr talman! Underutvecklingens problem i världen är så stort att vår fantasi och vår förmåga att formulera detta problem i ord får svårigheter att räcka till. Vad innebär det t.ex. att en miljard människor saknar rent dricksvatten och att sannolikt lika många svälter eller är kroniskt undernärda? Vad innebär den hårda verkligheten för de många hundra miljoner som i en modern värld inte kan läsa och skriva? Samtidigt måste man ställa frågan: Hur har det blivit på detta sätt? Vilka är orsakerna? Och vilka lösningar finns det? U-länderna lider under problem som har sin grund i sekler av kolonialism och nationellt förtryck. I många fall fortsätter detta förtryck och denna exploatering, kanske i andra former men därför inte mindre brutalt och omaskerat än under kolonialismens epok. Det är inte för att förringa det svenska biståndet som jag i korthet tar upp dessa frågor. Det svenska biståndet har i en rad länder haft en stor och positiv betydelse. Men det är nödvändigt att undersöka eller åtminstone i förbigående nämna några av orsakerna till att 15 års diskussioner och resolutioner i internationella organ inte åstadkommit någon avgörande förändring för de flesta av länder som till ganska nyligen var under kolonialt välde. Vid de alliansfria staternas senaste konferens i Colombo i Sri Lanka i augusti 1976 föredrogs en mycket kritisk rapport av Gamani Corea, som är generalsekreterare i FN:s handelsoch utvecklingskonferens. Han nämnde om de förhoppningar som knutits till den s.k. internationella utvecklingsstrategi som FN:s generalförsamling antog 1970, och han redogjorde för orsakerna till att den i stort sett hade blivit en besvikelse. En svaghet i strategin var, sade han, att den inte tillräckligt tog med i beräkningen ”det faktum att relationerna mellan utvecklade länder och utvecklingsländer i tilltagande grad hade kommit att bli dominerad av de transnationella bolagens verksamheter, som kontrollerar en väsentlig del av u-ländernas handel och har ett avgörande inflytande över deras inhemska produktion”. Allmänt talat, sade Corea, ”ligger deras intressen inte så mycket i en allmän ekonomisk utveckling i värdländerna som i att öka sina globala profiter till högsta möjliga höjder”. I den ekonomiska deklaration som Colombokonferensen antog förklarades att de många uttalandena till förmån för en ny ekonomisk världsordning i stort sett inte lett till någonting ännu. Priserna på u-ländernas exportprodukter hade med få undantag förblivit låga samtidigt som det varit ”en häpnadsväckande höjning av priserna på fabriksvaror, livsmedel, kapitalvaror och tjänster som utvecklingsländerna importerat”. På bara några år hade det blivit en mångdubblad försämring av deras bytesbalans, från 12,2 miljarder dollar i handelsunderskott 1973 till 33,5 miljarder 1974 och 40 miljarder 1975. I ett talande avsnitt tog Colomboresolutionen upp kapprustningen, som då beräknades kosta 300 miljarder dollar om året och som nu torde vara uppe i 400 miljarder per år. Flödet av finansiella resurser till utvecklingsländerna uppgick 1975 till 20 miljarder dollar. I ett skarpt avsnitt behandlade man också de förödande konsekvenserna av bristen på ett rättvist internationellt valutasystem. ”Försöken till reform inom ramen av existerande valutarelationer, som är under ett fåtal utvecklade kapitalistiska länders kontroll, har slutat med ett misslyckande”, heter det i resolutionen, som fortsätter: ”Dessa länder har utövat ett otillbörligt inflytande i frågor som har att göra med valutasystemen, och man har strävat efter lösningar på utvecklingsländernas problem på grundval av tillfälliga och ineffektiva åtgärder. De alliansfria staternas statschefer eller regeringar understryker återigen att lösningen på utvecklingsländernas problem kräver upprättandet av en ny, universell och rättvis valutaordning.” I Colomboresolutionens slutavsnitt betonades återigen vikten av att upprätta en ny ekonomiska världsordning ”med särskild tonvikt på ett nytt valutaoch finanssystem, som är ett centralt element i denna ordning”.

Cubas statschef, Fidel Castro, klargjorde detta en gång för alla i ett tal vid de alliansfria staternas toppkonferens i Algeriet i september 1973. Han sade: ”Man har under denna konferens talat om olika sätt att dela upp världen. För oss är världen uppdelad i kapitalistiska och socialistiska stater, i imperialistiska och dominerade stater, i kolonialmakter och kolonier, i reaktionära och progressiva stater. Den är uppdelad i länder som stöder imperialism, kolonialism, nykolonialism och rasism, och i länder som är mot imperialism, kolonialism, nykolonialism och rasism.” Frågan om Cuba har tagits upp av flera talare tidigare i debatten. Låt mig säga: I hundratals år drev kolonialisterna slavhandel med Afrikas folk. På plantagerna i USA, i Sydamerika och på Cuba var det de svarta slavarna från Afrika som under omänskliga förhållanden arbetade ihop rikedomar åt kolonialisterna. Också Sverige och andra europeiska länder profiterade på kolonialismen, på exploateringen av kolonierna i Afrika och Asien. Nu har slavarna i många kolonier tillkämpat sig frihet. Cubas folk, ättlingar av miljoner afrikanska slavar, känner en djup solidaritet med de folk i Afrika som nyss erövrat sin frihet eller är på väg att erövra den. Det framgår av propositionen och i viss mån av utskottsmajoritetens skrivning att Cuba skall straffas för denna sin självklara solidaritet genom att inte längre erhålla svenskt bistånd. Vi stöder den socialdemokratiska reservationen 5, bl.a. förslaget att biståndet till Cuba skall fastställas till 70 milj.kr. för nästa budgetår. Vi är också ense med reservanterna om de afrikanska frontstaternas betydelse och deras behov av bistånd. Dessa fem stater — Botswana, Zambia, Angola, Tanzania och Mogambique — drabbas i fyra fall dagligen av rasistregimernas militära provokationer. I samtliga fall har de drabbats hårt ekonomiskt genom sin modiga politik mot rasistregimerna i Sydafrika och Rhodesia. De har vidare tagit emot stora mängder flyktingar. Speciellt för ett stort land med mycket gles befolkning som Botswana har denna generösa flyktingpolitik varit utomordentligt betungande. Hela den civiliserade världen önskar ett snabbt slut på rasistregimernas välde i Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. Imperialisternas intriger för att få till stånd en nykolonial lösning i Zimbabwe och bevara Sydafrika som ett lukrativt fält för de transnationella bolagen är väl kända i hela vår värld. I denna situation är de fem frontstaternas hållning utomordentligt betydelsefull. Där har man genomskådat imperialisternas intriger och tagit ställning på ett sätt som borde vara ett föredöme även för länder som inte har något annat att förlora än sina multinationella bolags investeringar och profiter. Självfallet stöder vi biståndet till Vietnam och Laos och till befrielserörelserna i södra Afrika och all hjälp som kan ges flyktingarna från fascistjuntans Chile och andra fasciststyrda länder. Till sist några ord om Etiopien. Utskottet har på s. 26 uttalat att det ser med oro ”på den inre utveckling i Etiopien och särskilt på det flagranta åsidosättande av de mänskliga rättigheterna varom samstämmiga rapporter vittnat”. Etiopien genomgick 1974 en revolution, som på ett märkligt sätt kunde isolera och störta det barbariska kejsarväldet och inleda avskaffandet av feodalismen och de transnationella bolagens döda grepp om landet. Det var en märklig revolution, därför att den trots det blodsvälde som dittills fungerat i Etiopien kunde genomföras utan blodsutgjutelse. Hundratusentals människor hade dött av svält de sista två åren före revolutionen, samtidigt som kejsarfamiljen och det lilla privilegierade skiktet levde som förut i det mest utmanande överflöd. Men dessa kretsar och de utländska krafter som stödde dem förhöll sig naturligtvis inte länge overksamma inför den snabba sociala och ekonomiska reformverksamhet som inleddes med revolutionen. Tusentals officerare, bönder, fackföreningsmän och studentledare har mördats av kontrarevolutionärer. Om detta har vi inte fått några s.k. samstämmiga rapporter i massmedia, som i stort sett tar sina nyheter från tre imperialistiska nyhetsbyråer. Den somaliska militära invasionen i Ogadenprovinsen hälsades i stora massmedia med gillande eller likgiltighet. Motangreppet, när Etiopien drev ut de invaderande trupperna och återerövrade Ogadenprovinsen, har däremot varit föremål för en hel del s.k. oro. Jag vill erinra om att svenska officerare sedan decennier hade varit instruktörer i den kejserliga etiopiska armén. USA hade under ett kvartssekel Etiopien som mest gynnad nation i Afrika och pumpade in enorma mängder med vapen för att stötta upp kejsarregimen. Etiopien under kejsarväldet var ett av huvudföremålen för svensk biståndsverksamhet. De som kunde blunda för de mänskliga rättigheterna i Etiopien, när tusentals etiopier torterades ihjäl i kejsarens tortyrhålor och när hundratusentals etiopiska bönder svalt inte långt från lyxlivet i Addis Abebas palats, de har sannerligen tagit tid på sig att bli intresserade av mänskliga rättigheter. Vi kan inte gå i god för allt som görs av den nya regimen i Etiopien. Men vi känner till hur det var under den gamla regimen. Vi känner till den militära interventionen. Vi vet att kontrarevolutionen inledde blodsutgjutelsen med massmord och massterror mot dem som ledde det snabba utvecklingsarbetet i Etiopien. Och vi vet att de stora massorna, arbetarna och bönderna, inte längre är slavar i ett feodalt och barbariskt samhälle. Detta är den första regim i Etiopiens långa historia som har arbetares och bönders väl och ve som ledstjärna. Herr talman! Tillåt mig slutligen också instämma i de förslag som yrkat avslag till anslag till Världsbanken.

Herr talman! Det finns en glädjande åsiktsöverensstämmelse i den svenska riksdagen när det gäller synen på problemen i södra Afrika åtminstone i ord. Så gott som alla framhåller vikten och nödvändigheten av att Sverige aktivt går in och stöder befrielserörelser, flyktingar och andra offer för apartheidpolitiken. Både i propositionen och i utskottsbetänkandet framhålls med stolthet att det svenska stödet till regionen har lång hävd och att Sverige ger mer humanitärt bistånd än något annat land. Vi solar oss i glansen av vår egen duktighet. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen här i kammaren haft anledning att påpeka Sveriges dubbelmoral, våra två ansikten som vi sätter upp mot världen i de här sammanhangen. Det finns förnyad anledning att göra det en sådan här dag då alla, eller nästan alla, talar om våra stora insatser. Låt mig därför vända mig till de ledamöter som nu tävlar om vilka av dem som vill mest och bäst när det gäller att hjälpa Afrikas folk och påminna dem om att de i andra sammanhang har intagit en helt annan attityd. Ni har, år efter år, varit med om att avslå kommunistiska motioner som krävt åtgärder mot svenska företags verksamhet i de här områdena, en verksamhet som har stöttat de reaktionära regimerna, som har sugit ut mångdubbelt större belopp ur de fattiga arbetarna än vad vi nu så stolt ger tillbaka med den andra handen. Ni har sagt nej till bojkottaktioner och andra åtgärder på handelsområdet. Ni har kort sagt i de här sammanhangen ställt upp tillsammans med den överiga rika världen och hjälpt till att fördröja befrielsen för de förtryckta. Nu ger ni tillbaka litet grand och talar om hur bra ni är. Bertil Måbrink citerade här i förmiddags ett uttalande av NKomo —- en av de svarta ledarna — i vilket han pekade på tvetydigheten i Sveriges och andra staters inställning. Jag vill åberopa en annan av de stora afrikanska ledarna, Amilcar Cabral i Guinea Bissau —- sedermera mördad av portugisiska hantlangare. Han yttrade en gång på 1960-talet vid en konferens i Rom någonting ytterst tänkvärt apropå det humanitära bistånd som vi och andra länder vid den tiden lämnade, samtidigt som vi hade ökande handel — även med vapen — med kolonialmakten Portugal. Amilcar Cabral sade ungefär så här: Det är fint att ni ger oss medicin och förbandsartiklar. Och det kan jag lova er, att om ni skulle råka i svårigheter längre fram när vi har befriat oss, då skall vi också skicka er litet medicin. Men vad vi behöver i dag, det är främst vapen eller pengar till vapen och att ni intar en bestämd hållning till våra motståndare. Det omdöme som den gången fälldes av Amilcar Cabral torde gälla ännu i dag. Herr talman! Det sagda får vara nog för denna gång för att påvisa vår tvetydiga inställning till folk som slåss för sin frihet både i Afrika och på andra håll. Det kommer nya motioner från vpk med krav på åtgärder inom handelsområdet till stöd för apartheidpolitikens offer och för folket i Chile. Måtte de svenska riksdagsledamöterna då vara lika lyhörda för dessa människors klagan som de verkar vara i dag. För att återvända till södra Afrika vill jag anföra att vpk i sin motion har föreslagit en ökning av det humanitära biståndet på ett flertal punkter. Vi anser först och främst att ett viktigt flyktingproblem har glömts bort i regeringens förslag. Det gäller de flyktingar från Shabaprovinsen, f.d. Katanga, i Zaire, som har tagit sin tillflykt till Angola — som bekant pågick det ett regelrätt krig i området för något år sedan, ett krig där marockanska trupper ingrep. De transporterades dit med franska plan, förmodligen med USA:s goda minne och stöd. Mobuturegimen i Zaire gick hårt fram i området när den hade fått denna hjälp utifrån, och det beräknas att omkring en kvarts miljon människor har flytt över gränsen in i Angola. Flyktingströmmen har inte heller på något sätt minskat, eftersom Mobutu fortsätter förföljelsen mot civilbefolkningen i Shaba. Angolanska staten som har mer än nog med sina egna problem behöver hjälp med att ta hand om och försörja flyktingarna. Vpk föreslår att ett anslag på till att börja med 20 miljoner beviljas till dessa flyktingar. Antalet flyktingar från Sydafrika, Zimbabwe och Namibia ökar också. De tas delvis emot av frontstaterna, men även befrielserörelserna i dessa länder bedriver ett aktivt flyktingarbete. Vi föreslår i vår motion att biståndet för flyktinghjälp till frontstaterna ökas till 20 miljoner. Anslagen till befrielserörelserna i de aktuella länderna behöver också räknas upp kraftigt, inte bara för att de behöver hjälp till sina flyktingar utan också för att de behöver medel för sin administration, utbildning och allt annat på samhällslivets område. Vi föreslår således att anslaget till SWAPO i Namibia ökas till 25 miljoner och att samma summa anslås till Patriotiska fronten i Zimbabwe, ZANU och ZAPU. I Namibia och Zimbabwe har under den senaste tiden förts förhandlingar mellan de vita förtryckarregeringarna — den i Sydafrika resp. Ian Smiths regim, både olagliga — samt inhemska ledare och grupper som har svikit sitt folks krav på fullständigt majoritetsstyre. Nu sägs det både i propositionen och i utskottsbetänkandet att Sverige skall vara berett att träda in med ökat bistånd till de regimer som kan komma att uppstå på detta sätt. Om inte regeringen inser, eller vill inse, att det här är fråga om marionettregimer, som tillkommit enbart för att förhindra den fullständiga frigörelsen, så borde åtminstone utskottet inse det. Men detta faktum förbigås med tystnad, vilket väcker onda aningar. Bertil Måbrink har tidigare påpekat det felaktiga i att Sverige upprätthåller och t.o.m. ökar biståndet till länder, där det är uppenbart att det inte kommer de mest behövande till godo. Det torde vara klart att de regimer som kan komma till stånd i Namibia och Zimbabwe som ett resultat av de nämnda förhandlingarna, i vilka den vita minoriteten försäkrar sig om ett stort inflytande, inte ger utrymme för någon bättre fördelning vare sig av inhemska tillgångar eller av bistånd utifrån. Det hade varit lämpligt att utskottet markerat detta. Den fortsatta hjälpen till dessa länder bör utgå till SWAPO och Patriotiska fronten, oavsett vilka uppgörelser som de vita fascistregimerna lyckas uppnå med inhemska ledare som sviker sitt eget folk. Beträffande Sydafrika anser vpk att stödet till ANC bör höjas kraftigt, och vi föreslår också här en summa på 25 miljoner. Utöver ANC bör även fackföreningsorganisationen SACTU få utvidgat stöd. Den är den enda icke-rasistiska nationella fackföreningen i Sydafrika, och den har under innevarande budgetår fått mindre anslag, bl.a. för att kunna hålla ett kontor i Dar-es-Salaam. Vi föreslår ett anslag på 2 miljoner till SACTU. De sammanlagda yrkandena i vpk:s motion ger 117 milj.kr. till befrielserörelser och flyktinghjälp i södra Afrika. Det är en ökning av regeringens förslag med 32 miljoner, och det kan täckas med de nedskärningar i andra fall som mina partikamrater har talat för här i dag. Innan jag lämnar området för humanitärt bistånd vill jag också framföra ett par andra krav i vpk:s motion. Vi har tidigare begärt att stöd av olika slag, både politiskt och ekonomiskt, skall beviljas till Demokratiska republiken Sahara, eller Västsahara som det också kallas. Detta lilla folk är utsatt för angreppskrig från sina grannar, Mauretanien och Marocko, och många flyktingar från landet har sökt sig till Algeriet, där de lever under mycket svåra förhållanden. Vi föreslår att ett anslag på 5 miljoner beviljas till hjälp åt dessa flyktingar. Så några ord om Latinamerika. Det framhålls i propositionen att det på grund av den politiska utvecklingen i Latinamerika kommer att finnas ett ökat behov av stöd till flyktingar och andra som drabbas av politiskt förtryck. Det är ett omdöme som vänsterpartiet kommunisterna helhjärtat vill instämmai. Vi kan alla dagligdags läsa i våra tidningar om övergreppi form av fängslanden, tortyr och mord i många av de latinamerikanska staterna. De mänskliga frioch rättigheter som så många här i landet slår vakt om, de rättigheterna trampas under fötterna på det grövsta sätt varje dag, varje månad i Latinamerika. Det kommer att ställas ökade krav på vår solidaritet med dem som förföljs av facistiska militärjuntor och andra liknande regimer där. Vänsterpartiet kommunisterna kommer i annat sammanhang att lägga fram förslag till stöd åt folkens kamp i Chile och Nicaragua. I dag hälsar vi med tillfredsställelse förslaget att den s.k. flyktingberedningens ansvarsområde kommer att utökas till att omfatta även Latinamerika. Vi anser att det är ett bra förslag, men mot bakgrund av vad jag här har framfört och vad som sägs i propositionen och i utskottsbetänkandet om förutsedda ökandebehov tror vi att det blir svårt att klara alla angelägna insatser inom budgetposten. Vi föreslår därför att anslagsposten Humanitärt bistånd-Latinamerika räknas upp till 30 milj.kr. Med detta, herr talman, ansluter jag mig till de yrkanden som tidigare har framställts av Bertil Måbrink och Eva Hjelmström. Under rubriken Katastroftillstånd har vpk två motioner som rör enskilda länder. I den första föreslår vi att tio miljoner anvisas till de eritreanska Röda korsorganisationerna Röda halvmånen och ERA, Eritrean Relief Association, i den andra att riksdagen avsätter 25 miljoner i katastrofhjälp till Demokratiska folkrepubliken Yemen samt hos regeringen hemställer om förslag till utvecklingssamarbete med detta land. När det gäller Eritrea vill vi än en gång påpeka att det långa krig som pågått i landet, först under det koloniala styret, sedan under det feodala, etiopiska kejsardömets tid och slutligen tyvärr även nu under konflikten med den nya progressiva regimen i Etiopien skapat stora lidanden för civilbefolkningen. Vi hoppas att det arbete som pågår för att åstadkomma en förhandlingslösning mellan Etiopien och Eritrea skall ha framgång. Ett snabbt slut på krigshandlingarna är en första förutsättning för att den positiva utveckling som pågår i både Etiopien och Eritrea skall fortsätta och öka i intensitet. Samarbete i stället för krig skulle gagna folkets intresse i hela regionen. Under tiden bör vi göra vad vi kan för att hjälpa dem som har drabbats av kriget. Det är mot den bakgrunden som vpk föreslår att medel skall anvisas till de nu nämnda humanitära organisationerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 363. Vad slutligen gäller vårt förslag till stöd åt och samarbete med Demokratiska folkrepubliken Yemen torde det finnas få biståndsobjekt, få länder, som på ett bättre sätt uppfyller kraven och målsättningarna för svenskt bistånd. Demokratiska folkrepubliken Yemen, eller Sydyemen som det också kallas, är ett av jordens fattigaste länder med en av de lägsta per capita-inkomsterna någonstans. Landet är missgynnat av naturen. Det är ett ökenlandskap med ganska stora höjdplatåer. Nederbörden vid kusten är mycket ringa medan den däremot i inlandet, i bergstrakterna, kan bli våldsam. Detta bäddar för återkommande svåra katastrofer dels i form av torka som hårt drabbar livsmedelsförsörjningen, dels paradoxalt nog i form av väldigt kraftiga översvämningar som har ställt till stora skador. Jag skall senare återkomma till det. Landet har varit koloni, som så många andra, under ett hundratal år. Det har legat under brittiskt styre från 1839 fram till 1967, då man efter ett långvarigt gerillakrig fick sin självständighet. Efter 1969 har en mycket positiv utveckling inletts i landet. Man har genomfört en upprustning av utbildning, sjukvård och annan social service som är enastående med tanke på det dåliga utgångsläget och den korta tid som har använts för detta arbete. Man har framför allt sett till att de få resurser som finns har spritts och kommit alla invånare i detta ganska vidsträckta och stora land till godo. Det talas i utskottsbetänkandet, apropå vår motion, om att det redan tidigare har beviljats katastrofbistånd till Demokratiska folkrepubliken Yemen. Det är viktigt, och det kan man också hälsa med tillfredsställelse. Rädda barnen, som bedriver organiserad hjälp i landet, som bl.a. innefattar upprättande, kontroll och försörjning av framför allt mödravårdscentraler, har aktivt bidragit till att hjälpa till att sprida och administrera den här hjälpen. Men landet behöver ytterligare hjälp. Som jag sade tidigare drabbas det och har nyligen drabbats av stora katastrofer. 1975 var det oerhört kraftiga översvämningar, som slog sönder vägar och broar och även rev ner hus och hela byar på grund av att det inte finns någon vegetation eller liknande som tar upp vattenmassorna då det regnar, utan de störtar rakt ner när det blir sådana här skyfall. 1976 inträffade sedan den svåra torkan, som har föranlett de internationella hjälpinsatserna. Medan man under 1977 — alltså i fjol — fortfarande höll på att dela ut vete, som man hade fått av FN, bl.a. genom Sveriges hjälp, inträffade en ny översvämningskatastrof, som på nytt slog sönder de vägar och andra anläggningar som man tidigare hade byggt. Det finns alltså all anledning att plädera för ytterligare katastrofbistånd till Demokratiska folkrepubliken Yemen. Rädda barnens representanter och andra tjänstemän och administratörer från internationella hjälporgan intygar enstämmigt att Hjälpen som kommer till detta land verkligen sprids. Den stannar inte, vilket tyvärr händer i så många andra fall, hos ett litet ledande skikt utan den kommer ut till folket. Det vore också önskvärt att Sverige på något sätt kunde inleda förhandlingar om vissa bestämda biståndsprojekt till detta land. Det vore väl använda pengar. Jag hoppas att vi längre fram åter skall få anledning att ta upp de här frågeställningarna, då med något större framgång och mer positivt bemötande än denna gång. Jag yrkar därmed, herr talman, bifall till motionen 681.

Herr talman! Det var länge sedan jag deltog i en debatt om vår utvecklingspolitik. Detta beror, herr talman, helt enkelt på att det finns många i denna kammare som är experter och som även anser sig vara experter på dessa frågor och på grund därav ägnar dem mera tid än vad en enkel riksdagsman med andra specialiteter hinner göra. Detta hindrar emellertid inte att jag denna gång kommer att påtala förhållanden som kommer mig att tvivla på både lämpligheten och effekterna hos en viss del av den svenska biståndsverksamheten. Jag har dristat mig föreslå att biståndsverksamheten till Etiopien snarast skall upphöra. Bakgrunden är verkligen inte svår att förstå. Kan en vettig och effektiv biståndsverksamhet upprätthållas i ett land som inte bara driver krigshandlingar och är invecklat i omfattande konflikter utan också genom militärregimens försorg bedriver ett hänsynslöst uttrotningskrig mot sina egna landsmän — män, kvinnor och barn? Ett land där de mänskliga rättigheterna så till den grad åsidosatts att barnliken måste staplas ovanpå varandra på gatorna efter nätternas excesser! Dessa beskrivningar har lämnats av både svenska och utländska observatörer, och de är, som jag tror, sanningsenliga. Att något sådant förekommer måste strida mot flera av de grundläggande principer som vi i vårt demokratiska land fastlagt som förutsättningar för vår biståndsverksamhet. Frågan är: Om vi fortsätter att lämna bistånd till ett sådant land, hjälper vi då inte militärregimen där att fortsätta denna verksamhet? Stärker vi dess självförtroende att fortsätta sin terror eller underbygger vi möjligheterna för de fattiga att trots dessa svåra inre förhållanden återfå tron på framtiden? Kan vi ge dem en gnutta hjälp? Mellan dessa alternativ står diskussionen. Såsom jag har bedömt frågan efter samtal i FN i höstas och genom studier av de rapporter som inkommit tror jag att vi genom att inte nu lämna dessa människor bistånd bäst hjälper dem i längden. Sverige kan inte tolerera den utveckling som sker, och därför måste vi upphöra med vår bidragsverksamhet till det landet för att i stället fästa världens uppmärksamhet på händelserna i Etiopien. Dessa är så allvarliga att de borde inverka också på våra diplomatiska förbindelser med det landet. Det sägs — jag har inte hört det från svenskt håll, men i uttalanden från det engelska parlamentet — att den svenska och den norska ambassadören gudskelov gjort en framställning i frågan till Etiopiens utrikesminister. Jag har i min hand ett urklipp ur Times där Hans Eerik beskriver händelserna i Addis Abeba. Jag gör en fri översättning här av vad som står, och den som vill kan ju kontrollera artikeln: Jag skriver detta från Addis Abeba. Staden är indelad i 300 distrikt, vart och ett med ett fängelse och beväpnade vakter som strövar omkring. Myndigheterna i distrikten har rätt till ”revolutionära bedömningar”, dvs. att döda. Fängelserna är fulla. Människor plockas upp och skjuts, och det finns totalt 3 000 auktoriserade mördare. Den här artikeln kommenterades dagen därpå i engelska parlamentet, och uppgifterna verifierades där. I den debatten åberopades också, som jag sade tidigare, att den norska och den svenska ambassadören har tagit upp frågan med den etiopiske utrikesministern. Det är mot den bakgrunden man skall se min kritik bl.a. mot kubanernas medhjälp i detta land. Den har visserligen påtalats av socialdemokraterna men på ett, tycker jag, litet halvhjärtat sätt. Kubanerna ger sin hjälp till dessa marxistiska diktaturregimer utan att ta hänsyn till de uppenbara grymheter som pågår där. Efter vad jag nu har sagt skulle jag naturligtvis yrka bifall till min motion.

Herr talman! Jag kommer att i huvudsak uppehålla mig vid p. C 3 i propositionen, dvs. det avsnitt som handlar om informationen. Den internationellt sett betydande satsning som vårt land gör på bistånd till utvecklingsländerna måste ha en förankring bland medborgarna. Genom en information till allmänheten i syfte att öka kunskapen om utvecklingsländernas problem och underutvecklingens orsaker kan en sådan förankring skapas. De stora folkrörelserna har varit starkt pådrivande när det gällt debatten om svenska insatser i utvecklingsländerna. Organisationernas medlemmar har känt ett starkt engagemang. Många organisationer har själva praktiskt deltagit i utvecklingsarbetet såväl med egna projekt som genom rekrytering till fredskårsarbete. Redan tidigt inledde SIDA samarbete med folkrörelserna. Inte minst har SIDA sett folkrörelserna som medarbetare när det gällt u-landsinformationen. Sedan början av 1970-talet har anslagen till de enskilda organisationernas u-landsinformation mångdubblats. Att utbudet av information från dessa organisationer därmed kunnat utökas och varieras är helt klart. Det torde inte heller råda något tvivel om att de informationsinsatser som folkbildningsorganisationer och andra enskilda organisationer genomfört haft stor betydelse när det gällt att skapa förståelse för ökade biståndssatsningar. Däremot har man inte konkret kunnat visa i vilken utsträckning de gjorda insatserna uppnått de uppställda informationsmålen. Någon egentlig utvärdering har inte gjorts. Riksdagens revisorer har 1976 påtalat detta. Man konstaterar att den från SIDA delegerade u-landsinformationen numera uppgår till betydande belopp och att det därför vore angeläget att en närmare utvärdering gjordes av denna typ av information. Den biståndspolitiska utredningen har bl.a. haft till uppgift att studera frågan om u-landsinformationen. Utredningens betänkande är nu på remiss. Utredningen betonar att det är angeläget att resultatvärderingar i framtiden ägnas ökad uppmärksamhet i det över biståndsbudgeten finansierade ulandsinformationsarbetet. Personligen tror jag att en granskning och utvärdering av u-landsinformationen skulle vara till stor nytta för såväl de enskilda organisationerna som för SIDA. Informationsmetoder och aktiviteter måste ständigt utvecklas. En sådan utveckling underlättas och stimuleras genom resultatuppföljningar och utvärderingar av de metoder man använder. Utskottet har tillstyrkt regeringens förslag om ett anslag på 16 755 000 kr. till informationsverksamhet. Det är en ökning av anslaget i jämförelse med innevarande år på 1,1 milj.kr. Socialdemokraterna föreslår i en reservation ytterligare 1 milj.kr. till informationsverksamhet. Höjningen skall ske på anslaget till enskilda organisationers u-landsinformation. Redan i 1975 års statsverksproposition betonades att anslaget då nått en nivå som med mindre ökningar var försvarlig också i ett längre perspektiv. Det kan vara värt att notera att en ökning på 1,1 miljoner som utskottet föreslår är i stort sett genomsnittet för de årliga ökningar som skett sedan 1975: Jag har tidigare påpekat bristen på utvärdering i fråga om informationsinsatser som sker med medel från detta anslag. Anslaget har under 1970-talet mångdubblats, och det kan vara skäl att utvärdera resultaten innan ytterligare kraftiga ökningar av anslaget sker. Det kan också vara värt att notera att de socialdemokratiska reservanterna inte föreslår något ökat totalbelopp när det gäller det internationella utvecklingssamarbetet. Detta sker med hänvisning till det ekonomiska läget. När man nu yrkar på en ökning av informationsanslaget gäller det resonemanget inte längre. För att täcka kostnaden är man beredd att skära ned på anslaget till bilateralt samarbete, dvs. anslaget till direkta biståndsinsatser. Herr talman! Låt mig till sist säga några ord om biståndet till Botswana. Botswana gränsar i huvudsak till Zimbabwe, Sydafrika och Namibia. Landet är i hög grad beroende av Sydafrika. Utvecklingsansträngningarna är bl.a. inriktade på att på sikt minska detta beroende. Händelserna i Sydafrika och Zimbabwe har direkta konsekvenser för Botswana. Flyktingströmmen från de båda länderna är stor. Trots att landet inte tillåter några befrielserörelser att agera från sitt område har det hänt att rhodesiska styrkor trängt in över gränsen. Det har också hänt att Smithregimens styrkor vid dessa tillfällen dödat och fängslat botswanska medborgare. Även om Botswana i huvudsak är ett genomströmningsland för flyktingar som sedan transporteras vidare måste landet i stor utsträckning härbärgera flyktingar. Det sker bl.a. i flyktingläger som ofta måste ta emot mångdubbelt fler flyktingar än vad lägren är avsedda för. För Botswana har den starka flyktingströmmen skapat stora problem, inte minst ekonomiska. Det finns ur alla synpunkter skäl att stödja Botswana både när det gäller utvecklingen av landet och när det gäller flyktingproblemen. Regeringen föreslår i sin proposition en ökning av anslaget med 5 milj.kr. till 55 milj.kr. Socialdemokraterna föreslår i sin motion en ytterligare ökning av anslaget med 5 milj.kr. Under innevarande budgetår har utöver ordinarie anslag lämnats ytterligare 5 milj.kr. som ett bidrag till Botswanas utgifter för flyktingar. Eftersom möjligheterna till liknande extra anslag även finns under kommande budgetår, är skillnaden mellan utskottet och den socialdemokratiska reservationen minimal. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets samtliga förslag.

Herr talman! Det finns väl inget land i världen som per person räknat ger bort så mycket pengaris.k. u-hjälp som Sverige. Här har i dag den ene talaren efter den andre sagt att vi skall ge bort alltmer av de pengar som vårt land tvingas låna utomlands till dessa ändamål. U-hjälpen har ibland gått till vettiga ändamål, ibland till tvivelaktiga projekt och ibland till helt förkastliga projekt. Många medborgare — skattebetalare — i vårt land skulle vilja avskaffa det mesta av u-hjälpen. En del människor har kommit till mig och framfört det önskemålet. Själv går jag inte så långt. Jag har i motionen 532 yrkat att ingen ökning av u-hjälpen skall ske jämfört med föregående år. Det skulle innebära en besparing med 320 milj.kr. Jag är besviken på utskottet som har avstyrkt motionen. Ingen enda av utskottets ledamöter har funnit det mödan värt att reservera sig till förmån för en besparing av statsutgifterna som jag har föreslagit. Man avslår alltså min motion, mitt förslag om en besparing och mitt förslag om att inga pengar skall gå till de s.k. befrielserörelserna. Det gör man bl.a. med motiveringen att det svenska stödet till befrielserörelserna har bestått av livsmedel, kläder, utrustning för sjukvård och utbildning samt transportmedel. ”Hjälp har således inte lämnats till militära ändamål, något som motionärerna antyder skulle vara fallet.” I motionen har jag skrivit så här: ”För det andra bör inte några biståndsmedel utgå till s.k. befrielseorganisationer. Dessa organisationer arbetar för att förändra vissa länders styrelseskick för att själva komma till makten. När inte detta kan ske på annat sätt tar man till våld, vilket resulterar i allvarliga krigshandlingar inom och mellan flera afrikanska stater. Under innevarande budgetår har anslagits sammanlagt 37,7 milj.kr., och för nästa budgetår föreslås sammanlagt 50,0 milj.kr. i stöd till s.k. befrielserörelser. På detta avsnitt har alltså skett en uppräkning med inte mindre än 25 96.” Vidare säger jag i motionen: ”Det kan inte vara i Sveriges intresse att ekonomiskt underhålla stridande gerillaförband i andra länder, lika litet som det är av något intresse för vårt land att höja segerchanserna för länder som befinner sig i krig genom ekonomisk hjälp åt dem. De svenska ”krigsansträngningarna” i andra länder bör därför upphöra snarast möjligt.” I utskottsbetänkandet säger man att jag har antytt att hjälp har lämnats till militära ändamål, men att det inte har skett. Man kan fråga sig vad det är för skillnad om en gerillatrupp strider med kinesiska vapen och svensk medicin eller om den strider med svenska vapen och kinesisk medicin. Det spelar i och för sig ingen roll. Men stöd får man från Sverige, 50 milj.kr. för nästa budgetår enligt förslaget. Och den saken är klar att detta stöd höjer segerchanserna för dessa gerillarörelser. Många ledamöter har sagt att de skulle vilja rösta för min motion. Men om jag skulle begära rösträkning skulle de komma i lojalitetskonflikt med sina resp. partier, därför att det inte finns någon reservation. För att detta inte skall behöva ske avstår jag i dag från att yrka bifall till min motion. Men det innebär inte att jag har ändrat uppfattning i denna fråga.